Herr talman! Det kan väl ändå inte vara så, Sven-Erik Nordin, att bara därför att det har pågått en inflation sedan 1977 som har urholkat partistödet skulle vi tvingas räkna upp det antingen med full kompensation eller med delkompensation. Det är en princip som vi inte följer i det här huset på andra områden, och det skulle förvåna mig, om Sven-Erik Nordin var beredd att plädera för detta som princip. Det skulle leda till oerhörda belastningar, ja, till en ren kollaps för den svenska ekonomin. Vad det här handlar om är att i ett besvärligt läge visa att vi även från politiskt håll är beredda att spara på våra egna anslag. Jag kan inte se något opportunistiskt i detta. Tvärtom föreslår vi från moderata samlingspartiet när det gäller det kommunala partistödet en ordning som med all säkerhet på många orter skulle missgynna vårt parti, men vi tycker att principerna här är så viktiga att de självfallet får gå före några eventuella tusenlappar mer eller mindre i partikassan. Dessutom säger Sven-Erik Nordin att en översyn behövs; jag citerar honom nu ordagrant. Ja, visst gör den det. Om jag vore centerpartist eller folkpartist och tillhörde den här kammaren, skulle jag i så fall stödja den moderata reservationen, som inte har några färdiglagade recept men däremot har en färdig princip för hur det kommunala partistödet skall utformas. Detaljerna får vi utreda senare.

Herr talman! Anders Björck måste ha lyssnat dåligt. Min och centerpartiets princip är alldeles klar. Vi anser att det behövs både ett statligt och ett kommunalt partistöd och att det åtminstone i någon mån skall kunna behålla sitt värde. Vi har accepterat att det i stor utsträckning har urholkats av inflationen, men någon uppräkning tycker vi behövs. Men vad är Anders Björcks och moderaternas princip? Om Anders Björck nu inte är opportunistisk — han har att välja mellan de här sakerna — då är frågan: Vad går moderata samlingspartiets partistödsprincip ut på? Ni vill ju t.o.m. ha en minskning av partistödet. Detta är den moderata principen. Hur många år tänker ni återkomma här i kammaren och föreslå minskningar av det statliga partistödet? Om det här är det första steget, är ju moderaternas linje att vi helt skall avveckla stödet till de politiska partierna. Vi skulle alltså återgå till 1960-talets situation, då en del partier var välgödda på grund av att stora företag ställde upp med ordentliga bidrag till dem. Är det 1960-talet som Anders Björck vill återvända till?

Herr talman! Jag tror inte att vare sig Sven-Erik Nordin eller jag är mäktiga att återvända till 1960-talet. Vi befinner oss i 1980-talet, och utvecklingen går faktiskt mot 1990-talet. Herr talman! Vad det handlar om i dag är att vi, när det gäller innevarande budgetår, icke är beredda att gå med på en retroaktiv höjning. Mittenpartierna och socialdemokraterna vill höja partistödet retroaktivt. De behöver uppenbarligen pengar. De har problem med sin ekonomi, och inför valrörelsen klipper de nu plötsligt till med en retroaktiv höjning från den 15 oktober. På det sättet har vi inte uppträtt tidigare när det gäller partistödet, herr talman. Det tycker jag skall sägas ut klart i det här sammanhanget. När det gäller nästa budgetår föreslår vi en besparing på 5 milj.kr. Det är en mycket liten besparing, som sannerligen inte ruckar särskilt mycket på partiernas ekonomi. Men det är en markering att vi är beredda — som jag har försökt säga vid ett antal tillfällen i dag — att vara med och spara även på de anslag som utgår till vår egen politiska verksamhet. Det är detta och ingenting annat som det handlar om. Sven-Erik Nordin och hans parti vet hur svårt det är att ge löften för framtiden, i varje fall för mer än en mandatperiod, och jag har naturligtvis inga möjligheter att tala om var vi kommer att hamna framöver. Det skulle jag kanske ha kunnat göra, om vi hade haft de överläggningar om partistödet som moderata samlingspartiet har krävt sedan 1976, men som vi hittills inte har fått till stånd. Låt oss skynda oss att ta upp sådana överläggningar. Sven-Erik Nordin har väl kontakter i regeringen, så att han kan få sådana överläggningar till stånd. Då skall vi nog kunna ordna en reformering av såväl det statliga som det kommunala partistödet, om det skulle finnas önskemål därom.

Herr talman! Anders Björck har, genom att inte svara på frågorna, hållit oss kvar i okunnighet om vad som är moderaternas verkliga åsikt i den här frågan. Det är alltså fullt möjligt att moderaterna om ytterligare ett år vill skära ännu mer i partistödet. Sedan får vi väl se hur det är ställt med opportunismen. Det skall bli intressant att kontrollera huruvida moderaterna kvitterar ut det höjda partistödet eller inte. Kvitterar man ut pengarna har vi beviset för att opportunismen är hotande väl företrädd hos moderaterna.

Herr talman! Som Hilding Johansson och Sven-Erik Nordin har påpekat har partistödet legat stilla sedan 1977. Hade vi hanterat andra organisationer på samma sätt som vi har hanterat stödet till partierna, hade det säkerligen blivit ett ramaskri utan all like. Kan kammarens ledamöter tänka sig hur det hade varit om vi inte hade rört t.ex. anslaget till idrotten — för att tala om en stor rörelse — utan låtit det vara oförändrat sedan 1977? Det är sant att idrottsrörelsen inte har blivit kompenserad fullt ut för inflationens härjningar, men vi har åtminstone strävat efter att göra vårt bästa. Vill man göra någonting för partierna — där det är fråga om en betydligt mindre kompensation — är det bara egoism, då skall man inte göra någonting. Det skall bli intressant att se hur genomtänkt och hur hederligt moderaternas agerande i den här frågan är. Det finns ett enkelt sätt för dem att bevisa att det här inte bara är opportunistiskt prat. De är inte tvingade att ta ut hela partistödet! Herr talman! Så till frågan om det kommunala partistödet. Där har vi den gamla överenskommelsen i botten, och meningen är att det generella grundbidraget på riksnivå skall fördelas ut över hela landet och att det skall utgöra det grundstöd som behövs. Vi vet att kommunerna visat stor uppfinningsrikedom när det gällt att hitta på olika former av stöd till partierna lokalt och regionalt. I en del fall har man nog inte sett alltför noga på vad lagstiftningen kräver. Det behövs uppenbarligen en ordentlig kartläggning av vad som händer på detta område. Jag tänker t.ex. på stödet till de politiska sekreterarna — det är ju i praktiken ett sätt att ge samma grundstöd till alla partier. Dessa saker behöver ordentligt utredas, innan man beslutar sig för om man skall konstruera om partistödet. Men en sak som mycket entydigt talar för behovet av en konstruktion med ett grundbidrag och en mindre, rörlig mandatbit är att det under senare år ute i kommunerna blivit allt vanligare med lokala partier och småpartier. Det går inte att hävda att dessa partier har någon delaktighet i ett stort partis rikskaka! Vi må tycka vad vi vill om dessa partier, de existerar, och de bör i rimlighetens namn ha samma arbetsvillkor som andra partier. Detta, herr talman, leder för vår del till slutsatsen att en sådan ändring av det kommunala partistödet bör komma till stånd. Men det fordras en hel del utredande och tänkande innan vi är där. Jag konstaterar att skillnaden i praktiken mellan utskottsmajoritetens ståndpunkt och den moderata reservationen är att moderaterna anser de motioner besvarade som majoriteten avstyrker, trots att slutsatserna är desamma!

Herr talman! Torkel Lindahl säger att det är liten skillnad mellan den moderata reservationen och utskottsmajoritetens skrivning. Skillnaden består däri, herr Lindahl, att vi vill ge en klar fingervisning till dem som nu skall ta initiativ till en utredning av frågan om att utredningen skall inriktas på ett fast grundstöd och en rörlig del, alltså just det som förordas i folkpartiets särskilda yttrande. Där säger man mycket klart att detta är den riktiga konstruktionen. Jag kan inte förstå att man då inte tar steget fullt ut. Det är ju inte en utredning om principerna som behövs utan en utredning om den praktiska tillämpningen. Principerna för det statliga resp. kommunala partistödet har diskuterats i ungefär 15 år i Sverige. Där bör vi väl ändå veta ungefär var vi står! Därför tycker jag det hade varit riktigare av de folkpartister i utskottet som har denna uppfattning att medverka till en klar beställning på den här punkten. Sedan talade herr Lindahl om opportunism. Det är naturligtvis ett mycket enkelt debattrick — någonting annat än ett debattrick är det inte, herr talman. Vad skulle det leda till om ett parti som inte får igenom sitt förslag vägrar att kvittera ut pengarna? Det skulle leda till att det partiet försattes i ett betydligt sämre läge än de andra partierna, som ju glatt tar emot de här pengarna. Det är klart att det skulle smaka fågel, inte minst för herr Lindahls parti, om moderata samlingspartiet försvagades på den här punkten. Men tanken är ju att alla partier skall följa med i förändringarna, oavsett om stödet går upp eller ned. Jag känner inte till att partier ute i kommunerna har avstått från det kommunala partistödet med just den här motiveringen. Där hade annars funnits chans för många att i praktisk handling visa vad de vill. Principerna för arbetet här i huset är väl ändå att vi accepterar de beslut som fattas — annars tror jag att en och annan som röstat emot högre skatter gärna skulle tillämpa den Lindahlska principen och slippa betala dem av det skälet att de röstat emot.

Herr talman! I vad gäller den kommunala delen av partistödet kan jag konstatera att Anders Björck och jag egentligen är överens. Men för sakens skull skall det tydligen ställas till en diskussion. Vi är eniga om den princip som stödet skall utformas efter i framtiden. Vi är också eniga om, liksom utskottet i övrigt, att innan vi på allvar diskuterar utformningen av stödet behöver vi en kartläggning. Den är ett viktigt första steg för att komma vidare. Det finns alltså ingen anledning att blåsa upp någon större strid om detta. Jag träffade tydligen en mycket öm tå när jag sade att moderaterna ju i handling kan visa att de inte behöver pengarna och att de kan spara pengar åt statskassan genom att inte ta ut höjningen. Det var helt omöjligt för moderaterna, förstår jag. Jag tror inte att vi behöver försvaga moderaterna ekonomiskt för att skada dem. Jag välkomnar Anders Björck i talarstolen en gång till — det är tillräcklig hjälp.

Herr talman! Detta är ingenting annat än ett sätt att försöka komma ifrån debatten. Skall vi spara på partistödet nu eller skall vi inte göra det? Skall vi säga nej till retroaktiva höjningar som har kommit till på initiativ av regeringspartierna därför att de uppenbarligen har ekonomiska bekymmer? I det läget, då vi diskuterar dessa frågor och då vi från moderat håll beklagar att vi inte har fått de överläggningar som behövs och som vi till skillnad från andra partier har försökt få till stånd sedan 1976 — det är bara att läsa konstitutionsutskottets protokoll — drar Torkel Lindahl upp en debatt om huruvida vi skall ta emot det partistöd som utgår eller inte, om vi skall avstå från vissa höjningar eller inte. Detta är rent nonsens. Vi är beredda att spara på statens pengar. Om Torkel Lindahl och andra i kammaren också är beredda att göra det är det bara att ansluta sig till vårt förslag. Om Torkel Lindahl verkligen anser att partier skall avstå från saker som de röstar emot här i kammaren, knäsätter han en helt ny princip. Då skall jag, herr talman, vid ett annat tillfälle be att få återkomma och presentera för Torkel Lindahl en rejäl lista på saker som folkpartiet borde avstå från.
Herr talman! Jag konstaterade bara att vi för partiernas del har sparat sedan 1977. Det har vi inte gjort för någon annan typ av organisationer som får statliga bidrag.

Herr talman! Planeringen inför höstens val är redan i full gång. Det gäller nu för de politiska partierna att komma ut med sina alternativ och program till medborgarna. Möjligheterna att bedriva upplysningsverksamhet och ge väljarna den information de har rätt att kräva är i hög grad en ekonomisk fråga. Alla politiska medarbetare, oavsett parti, måste rimligen känna till de starka kostnadsstegringar som följer i inflationens spår. Regeringens många s.k. sparpaket har medverkat till att höja kostnaderna för hyror, resor, telefon, porto, papper och trycksaker, för att nämna några poster. Vpk finner det inte orimligt att en 15-procentig uppjustering av partistödet sker. Sedan 1977, då den senaste uppräkningen gjordes, har kostnaderna stigit åtskilligt mera. I verkligheten är det fråga om en neddragning av stödets realvärde, vilket också har framhållits av föregående talare. Då frågan om partistöd principiellt avgjordes i december 1965, motsatte sig högerkrafterna att detta stöd skulle utgå. Nu vill man genom den föreslagna prutningen spara in mindre än en tiondels promille av statsutgifterna. Anders Björck sade att de andra partierna tydligen har problem med sin ekonomi. Har inte moderaterna samma problem? Måhända förlitar sig moderaterna till kompensation via det traditionella stödet från välbärgade skikt i landet. Dessutom har SAF sedan länge bedrivit valkampanj för högerkrafterna. Det bjuder man på. SAF var tidigare en seriös förhandlingsorganisation som ägnade sig åt att slå vakt om de anslutna företagarnas intressefrågor. Med tiden har denna organisation mer och mer fått karaktären av politiskt överparti. Man drar sig inte för att tala om att socialism hotar. Man går ut i våldsamma kampanjer mot löntagarfonder, som man säger är identiska med socialism. Man går således ut i politiska kampanjer. Enligt Veckans Affärer kommer detta knappast att kosta mindre än 20 milj.kr. Kan man, herr talman, undgå att tala om draghjälp åt moderata samlingspartiet i sammanhanget? Måhända döljer sig här förklaringen till att moderaterna har råd att avstå från den relativt låga förstärkning av partistödet som det är fråga om. Kommunisterna, som varken kunde räkna med miljonbidrag från näringslivet eller från de stora intresseorganisationerna, biträdde 1965 förslaget om partistöd. Vi ansåg att det var ägnat att skapa ett större mått av rättvisa partierna emellan då det gällde opinionsbildningen. Låt mig, herr talman, i korthet kommentera frågan om det kommunala partistödet. Kommunaldemokratiska utredningen har i sitt betänkande Förtroendevalda i kommuner och landsting närmare redogjort för det kommunala partistödets positiva effekter från kommunaldemokratisk synpunkt. Beträffande fördelningen mellan partierna av stödet gäller den lag som stadgar att stödet utgår med samma belopp för varje mandat i fullmäktige. Här finns en viss skillnad i förhållande till det statliga stödet. Varje parti, oavsett storlek, har utan tvivel i stort sett samma kostnader för exempelvis utskick till hushållen av valprogram och valsedlar. Ytterligare ett skäl till att man bör pröva en uppdelning av det kommunala stödet i ett grundbelopp för kanslistöd och ett annat belopp som står i relation till partiets styrka är den växande andelen poströstande. Det gör att de olika partierna måste presentera sina alternativ och dela ut sina röstsedlar i mycket god tid. Poströstningen börjar ju redan i slutet av augusti. Det kräver alltså utsändning av valmaterial. Tidigare kunde man kanske avstå från detta, men numera är ett parti som inte har denna möjlighet handikappat. Jag menar alltså att nya skäl har tillkommit för att pröva en uppdelning av det kommunala stödet i dessa två olika belopp. De politiska sekreterarnas funktion är numera högst nödvändig, om en partigrupp — liten eller stor — skall ha rimlig möjlighet att bevaka alla de många och ofta komplicerade frågor som behandlas av kommuner och landsting. Klara regler och en tydlig lagstiftning är påkallad för att skapa något så när jämlika förhållanden och förutsättningar. Vi noterar härvid såsom positivt att kommunaldemokratiska kommittén inom en relativt nära framtid kommer att redovisa sina överväganden i frågan. Det måste anses högst otillfredsställande att sådana nödvändigheter som administrativ hjälp och politiska sekreterare i kommuner och landsting inte har klart stöd i gällande lag. Vi tolkar emellertid utskottets förslag och skrivning så, att man är beredd att biträda kravet på en översyn även av det kommunala partistödets konstruktion. Att en sådan prövning kommer till stånd efter sedvanliga förhandlingar mellan partierna anser vpk angeläget. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Man talar om byråkrati i olika sammanhang, men konstitutionsutskottets betänkande nr 18, som vi nu behandlar, anser jag andas byråkrati i sin prydno. Utskottet har inte kunnat ge en klar meningsyttring om det statliga grundstöd till landstingsoch primärkommunerna som krävs i flera motioner. I stället talar man om att frågan måste ytterligare utredas för att man skall kunna klarlägga vilken omfattning de offentliga stödåtgärderna på skilda nivåer inom de olika partierna har. Alla vet att de politiska partierna har vissa grundkostnader, som i princip är lika för alla. Vad vi i våra motioner har begärt är att lagstiftningen ändras så att det blir möjligt även för landsting och primärkommuner att utge dels ett grundbelopp lika för alla partier, dels ett beloppi relation till antalet mandat. Detta är ett rättvisekrav. Varför vill då utskottet inte ta ställning till denna viktiga fråga? Jag kan inte förstå annat än att minoriteten i utskottet har bromsat och att majoriteten eftersträvar ett enigt utskott. Kommer då det största partiet någonsin att säga jatill detta rättvisekrav? Tillåt mig, herr talman, att tvivla på den saken. Man vill ju inte införa samma bestämmelser eller, låt oss säga, samma möjligheter till bestämmelser som gäller för riksdagen. Nu går de mesta pengarna till det socialdemokratiska partiet, och det är i och för sig riktigt, eftersom det är det största partiet. Men samtliga partier har, som sagt, i stort sett samma grundkostnader. Därmed får socialdemokraterna ett klart ekonomiskt försprång. Saken görs inte bättre genom att man till partiet kollektivansluter medlemmar, vilka inte delar partiets politiska uppfattning men väl därigenom får stödja partiet ekonomiskt. Detta är ingen rättvisa, men det största partiet tar glatt emot mer pengar än det rimligen borde göra. De kommunala partistöden kan i vissa fall vara så låga som några hundra kronor per mandat. Detta betyder i praktiken att små och medelstora partier kommeri en klart sämre ställning än det stora partiet, som dess värre ofta har partibeteckningen s. Folkpartiets representanter i konstitutionsutskottet förklarar i ett särskilt yttrande att vi inom folkpartiet står fast vid vår principiella ståndpunkt att en konstruktion med en fast del — grundstöd — och en rörlig del är en riktigare ordning än den nuvarande. Herr talman!

Sven Henricsson och hans parti tycks dela vår uppfattning i den här sakfrågan, så det finns kanske möjligheter att många kommer att stödja yrkandet. Jag hoppas det. En höjning av partistödet har Hilding Johansson tidigare här i debatten förklarat sig vilja ta emot och behöva. Ja, Hilding Johansson, det kan jag förstå — men kan då Hilding Johansson förstå att partistödet också för de mindre partierna är, som Hilding Johansson säger, av avgörande betydelse för dessa partier? Tänk, om Hilding Johansson också hade velat ställa upp på en rättvis fördelning av partistödet! Som sagt, jag yrkar bifall till våra motioner 1980 82:886, som är likalydande fast avlämnade under två år i följd.

Herr talman! Eric Rejdnell inledde sitt anförande med att visa sig allmänt missnöjd med konstitutionsutskottets skrivning i betänkandet. Jag funderade länge på hur det borde se ut för att tillfredsställa Eric Rejdnell. Avslutningsvis fick jag dock klart för mig vad han var ute efter, nämligen bifall till sin egen motion. I och för sig är det naturligtvis både fullt riktigt och vällovligt att man här i kammaren yrkar bifall till sina egna motioner och tar strid om dem. Det är bara en sak som jag skulle vilja fästa Eric Rejdnells uppmärksamhet på. Vad utskottet har sagt är att frågan om det kommunala partistödets konstruktion bör prövas inom ramen för en allmän översyn av partistödet, och det bör föregås av överläggningar mellan de politiska partierna. Därmed borde egentligen Eric Rejdnell vara belåten, men han är alldeles övertygad om att hans egen motion rymmer hela problemet och problemets lösning. Jag skulle då vilja föreslå Eric Rejdnell att som lämplig litteratur i kväll ta och läsa 1971 års partistödsutredning. Det gäller faktiskt bara 60 sidors läsning. Där beskrivs problemen med att hitta en konstruktion av det kommunala partistödet som är både rättvis och möjlig att efterleva. Jag gratulerar alltså Eric Rejdnell till en intressant läsning i kväll. Den borde ge honom litet bättre insikt i hur problemet egentligen är beskaffat.

Herr talman! Eric Rejdnell tolkade mitt inlägg så att det skulle innebära att vi stödde den motion som han tydligen puffar för. Så är inte fallet. Jag vill återigen upprepa vad jag sade i mitt inlägg. Visserligen är vi medvetna om att det finns anledning att pröva frågan om det kommunala partistödet, men vi accepterade ju samtidigt att de nya regler som behöver prövas får bli föremål för ytterligare överväganden i kommunaldemokratiska kommittén. Vi accepterade också utskottets yttrande om att man skulle låta se över hela denna problematik och sedermera komma med ett förslag till åtgärder.
Herr talman! Det väsentligaste för mig är inte, Sven-Erik Nordin, att få bifall till den motion som vi har skrivit, utan att vi får en rättvis fördelning av partistödet. Det hade vi kanske kunnat få om vi i utskottet hade fått bifall till den motionen. Jag har faktiskt läst 1971 års partistödsutredning, så jag behöver inte ägna kvällen åt den, Sven-Erik Nordin. Men, Hilding Johansson, varför är det svårare att fördela kommunalt partistöd än statligt partistöd? Det kan man kanske fråga sig. Ökningen per mandat är liktydig med ett procentuellt påslag. Men den principen stöder socialdemokraterna i regel inte i andra sammanhang — ta lönerörelserna t.ex.! Då heter det att man vill slå vakt om de svaga i samhället. Nu vill man däremot sko sig på de mindre partiernas bekostnad och stärka sin ekonomiska ställning gentemot dem. Jag kan inte förstå logiken i det resonemanget. De folkpartistiska ledamöterna i utskottet har vidare satt sina namn under det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande. Det kanske vore av värde för Hilding Johansson att observera även detta. Slutligen, Sven Henricsson, är det tydligt att vi är överens i sakfrågan, men det går visst ändå inte att stödja denna, på grund av att förslaget kommer från ett annat politiskt håll.
Herr talman! Nej, ett bifall till Eric Rejdnells motion löser inte problemet. Får jag också ge Eric Rejdnell det rådet att tänka över det gamla talesättet att repetition är inlärningens moder. Det skulle nog behövas att han läste på det här en gång till. I utredningen diskuteras en mycket viktig fråga, nämligen hur man skall lösa de problem som uppstår ifall partierna börjar dela upp sig i fraktioner för att på det sättet mjölka åt sig ett större kommunalt partistöd än vad avsikten ursprungligen har varit. Det har också hänt en del andra saker, och nu kommer jag med en litteraturhänvisning till: Läs kommunaldemokratiska kommitténs betänkande Förtroendevalda i kommuner och landstingskommuner! Där beskrivs, som vi har påpekat i anförandena tidigare, problemen med att kommunerna överträder nu gällande lag genom att ge bidrag till politiska sekreterare, genom att ge bidrag till kanslilokaler osv. Detta är en mycket större problematik, som berör mycket djupare frågor än blott och bart krav på att stöd skall utgå dels med ett grundbelopp, dels med ett belopp i relation till antalet mandat. Den Rejdnellska motionen täcker inte hela problemområdet.
Herr talman! Jag skall väl då ännu en gång gå i svaromål mot magister Sven-Erik Nordin. Jag vill upprepa frågan även till honom: Varför är det svårare att fördela ett kommunalt partistöd än ett statligt? Jag vet att det har blivit svårare på grund av alla de komplikationer som har tillkommit. Utvecklingen med bl.a. införandet av de politiska sekreterarna är ju en följd av att man inte har kommit till skott här när det gäller beslut. Skall man stapla problemen framför sig i stället för att försöka lösa dem, får vi aldrig någon lösning på det nu aktuella problemet. Då kommer klyftorna att växa allteftersom krontalen per mandat ökar och något grundbelopp icke är infört.
Herr talman! Med anledning av Eric Rejdnells inlägg vill jag bara uttrycka den förhoppningen för kommande aktiviteter på detta område att man inom folkpartiet samordnar sina ansträngningar för att uppnå reformer. Det skulle kanske leda till att vi kom någonvart. Det gör dess värre inte Eric Rejdnells yrkande om bifall till motionerna samtidigt som folkpartiets representanter i utskottet över huvud taget icke är beredda till några konkreta åtgärder på detta område. Detta är, herr talman, en enkel förhoppning inför behandlingen av dessa ärenden kommande år.
Herr talman! Jag vill gärna ge Eric Rejdnell det betyget att han är läraktig. I sitt senaste inlägg medgav han att problemet är betydligt mer komplicerat än det framställs i hans och Margot Håkanssons motion. Nu pågår det, Eric Rejdnell, en kartläggning av denna problematik. När den är färdig, får vi komma till skott. Jag ser dock framför mig problem med att konstruera bestämmelser som är både rättvisa och möjliga att efterleva, men det får vi hjälpas åt med.
Herr talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig så, att problemet är komplicerat. Jag vill i så fall, Sven-Erik Nordin, rätta det till att problemet har blivit komplicerat, eftersom ingenting har hänt.

Herr talman! Jag har ingen reservation till utskottets betänkande och kommer således inte att yrka bifall till något annat än utskottets förslag, som ju är enhälligt. Jag har begärt ordet, herr talman, dels för att markera att jag inte tillhör detta förslags främsta försångare, dels för att göra några allmänna reflexioner kring de frågor som har gjort att det här förslaget nu har lagts fram. En del av det jag har att säga har utvecklats närmare i motioner som jag tillsammans med partikolleger väckt under den allmänna motionstiden men som skjutits för behandling till hösten. Den debatt som initierade det lagförslag som nu behandlas uppkom i samband med regeringsombildningen våren 1981. Ropen på extra val — eller nyval, som man föredrog att kalla det — skallade högt. De ivrigaste gick t.o.m. så långt att de krävde att man i stor hast skulle ändra vallagen så att det eftertraktade extra valet skulle kunna hållas med kort varsel. Inte minst detta krav på en snabbförändring av vallagen tyckte jag var djupt oroande, vilket jag talade om här i kammaren och i tidningsartiklar. För mig var det självklart att det, när den politiska debatten hettar till, är särskilt viktigt att lagstiftning som är av grundläggande betydelse för demokratin ligger fast. Vallagen tillhör inte den kategori av lagkomplex som man i upphetsat tillstånd bör hugga in på, för att med dess hjälp tillgodose kortsiktiga partipolitiska motiv. Det var ju detta det gällde, som vi alla vet, om vi skalar bort retoriken som förekom den gången. Nu lugnade de värsta hetsporrarna ner sig, och det kom inget krav i utskottet på ett utskottsinitiativ, vilket jag ett slag hade väntat. Men den debatt som då fördes gör att man kan fråga sig om vallagen har det skydd som den behöver ha, ifall det i framtiden skulle komma liknande eller andra krav på snabba förändringar. Vad man bör överväga är enligt min mening om inte åtminstone vissa delar av vallagen bör ges grundlagsskydd, som en gardering mot liknande framstötar i hastigt mod. Nu har vi efter sedvanligt utredningsoch remissarbete ett förslag om särskilda bestämmelser för extra val. Tanken är att tiden mellan beslut om val och valets genomförande skall kunna vara kortare än vad som hittills varit möjligt. Denna förkortning har man fått fram genom att pressa tiderna för de olika momenten i valförberedelserna. Personligen är jag något tveksam till om det är möjligt att hålla de minimitider som nu anges i förslaget. Det förutsätter att allt klaffar till hundra procent, och tiden för partiernas nomineringar blir utomordentligt knapp. En viss trygghet tycker jag dock ligger däri att den regering som bestämmer när valet skall ske inte behöver hålla sig till minimitiden. Den gamla grundregeln om att valet skall hållas inom tre månader kvarstår. Hur stor del av denna tidsfrist som kommer att stå till förfogande bestäms således från fall till fall. Jag misstänker att det skall mycket till, innan en regering satsar på minimitiden. Men bortsett från detta kan man fråga sig om det är tillfredsställande med särregler för valförberedelserna för extra val. Om det nu är så att myndigheterna kan korta av sina handläggningstider inför ett extra val, borde detta vara möjligt även inför ordinarie val och omvänt: om de kortare handläggningstiderna inte duger för ordinarie val, borde de inte heller duga för extra val. Fortsatta överväganden bör således — om vi nu skall ha möjligheten till extra val kvar i vår författning, vilket jag strax kommer till — leda till att vi återigen får samma bestämmelser för alla typer av val. Det tycks vara på det sättet att många inbillar sig att extra val har en annan innebörd än ordinarie val, att de är ett slags EPA-val och den riksdag som tillträder efter ett extra val ett slags EPA-riksdag. Ingenting kan vara felaktigare. Ett extra val har samma innebörd och samma följder som ett ordinarie val. Den riksdag som sammanträder efter ett extra val har samma befogenheter som den som tillkommer genom ett ordinarie val. Detta bör de betänka som tycks mena att det bara är bra, om ett extra val kommer som en överraskning med en kort tidsfrist. Det tycker inte jag att det är. Den riksdag som sammanträder efter det extra valet skall besluta i alla frågor och inte bara i den fråga som direkt föranlett valet. Det är således viktigt att det ges en rimlig tid till valkampanjen, så att denna inte fixeras till en enda fråga, som kanske inte ens den hinner med att bli mera allsidigt belyst. Vi kan bara föreställa oss hur valkampanjen skulle ha sett ut, om vi hade fått ett nyval våren 1981 och en mycket kort valrörelse. I varje fall alla villaägare skulle väl ha gått till val i föreställningen att skatteöverenskommelsen skulle jaga dem från gård och grund och att valet gällde endast detta. Så bör det enligt min mening inte få vara. Väljarna bör veta vad de har att ta ställning till, efter en grundlig debatt om frågor som spänner över ett vitt spektrum. Till detta vill jag, herr talman, lägga några reflexioner om institutet extra val som sådant. Det kan enligt min mening starkt ifrågasättas om det inte är till mera förfång än nytta. En rätt allmän mening torde vara att mandatperioden för såväl riksdag som kommunfullmäktige och landsting är för kort. Jag föreslår tillsammans med några partivänner i en motion att den skall förlängas till fyra år. Men ett extra val innebär att mandatperioden förkortas, oavsett vilken mandattid som gäller. Möjligheten till extra val strider således mot behovet av litet mera långsiktiga planeringsperioder för den valda församlingen. Det är vidare ur principiell synpunkt rätt betänkligt att regeringen kan bestämma att det skall blir extra val. Det är riksdagen som väljs av svenska folket, inte regeringen. Regeringen utgår ur riksdagen och är för sin existens beroende av riksdagen. Det är således inte logiskt att reveringen kan skicka hem riksdagen och bestämma om val. Den här ordningen är, som jag ser det, en kvarleva från den tid då kungen och statsråden runt honom var det väsentliga och riksdagen närmast en besvärande inrättning, som sammankallades när man behövde skriva ut soldater eller taxera ut nya skatter. Om man skall ha möjlighet till extra val, vore det naturliga således att riksdagen hade att bestämma om dessa, inte regeringen. Till detta kommer de propåer som s.k. flytande mandatperioder som då och då framställs. Det man åsyftar är en ordning där regeringen alltid — låt vara inom vissa yttersta gränser — bestämmer när det skall bli val. Det är enligt min mening ingen bra ordning. Mandatperioderna bör vara fasta och valen komma på en i förväg fixerad dag. Vad som allvarligt borde övervägas är om det behövs något extravalsinstitut över huvud taget. Att det inte är till någon påtaglig nytta visar erfarenheterna från länder där det används flitigt. I Danmark — för att ta ett näraliggande exempel — har man val efter folketingsupplösning ungefär vartannat år. Ingen kan påstå att dessa ständiga val — för att inte tala om alla hot om val dessemellan — har löst några som helst problem i Danmark. Tvärtom är det många bedömare som menar att just att det kan bli val när som helst gör att partierna låser sig i positioner som man hoppas skall vara gynnsamma om det blir val. Möjligheten till kompromisser och överenskommelser i besvärliga och för stunden föga röstdragande frågor minskar således genom det ständiga hotet om val. Det är inte till rikets gagn. Vi har — trots att vi inte haft extra val på länge — även i vårt land haft tendenser i samma riktning som i Danmark. Krav på val har under långa tider varit det mest substantiella kravet från oppositionen. Spekulationer om det skall bli val har fyllt tidningsspalterna. Den taktiskt betingade debatten om val har således tagit överhand över debatten i sakfrågorna och minskat möjligheterna till samlande lösningar över partigränserna. Möjligheten till extra val leder således lätt till en flykt från de reella problemen och de reella sakfrågorna. Och det är för att ta itu med dem, efter bästa förstånd och med god vilja, som riksdagen har valts. I Norge finns det ingen möjlighet att upplösa stortinget och anordna nyval. Det i det ordinarie valet utsedda stortinget sitter således alltid, vad som än händer, sin fyraåriga mandattid ut. Ingen har kunnat påvisa några påtagliga nackdelar med detta. Och det finns numera heller ingen opinion i Norge för att införa ett nyvalsinstitut. Erfarenheterna från länder där det finns har verkat avskräckande. Det är, herr talman, mycket som talar för att vi bör gå över till den norska ordningen och avskaffa möjligheten till extra val helt och hållet.

Herr talman! Jag förstår inte Hilding Johanssons indignation över att jag utvecklade några synpunkter med anledning av att riksdagen antar ett förslag från konstitutionsutskottet. Det brukar vi ha möjlighet att göra i kammaren. Såvitt jag kan förstå finns det inga vare sig konstitutionella eller moraliska skäl som hindrar oss riksdagsledamöter att säga vad vi tycker om problem som har anknytning till de frågor som behandlas i kammaren. Jag är snarare förvånad över att Hilding Johansson gått upp i något som får betecknas som polemik. Jag har inte tagit tillbaka tillstyrkandet av utskottsförslaget. Jag står för det, och jag yrkade inledningsvis bifall till det. Men det gick tydligen förbi Hilding Johansson, eftersom han gjorde stort nummer av detta. Jag har accepterat den situation som har uppkommit när det gäller möjligheterna till extra val. Mitt resonemang i anförandet rörde principiella frågor. Jag försökte höja mig litet grand över dagspolitiken och diskutera om det som föranledde förslaget om extra bestämmelser för vissa typer av val på något sätt borde förändras. Jag tycker det. Det har jag tillsammans med partikolleger utvecklat i olika motioner till riksdagen, motioner som dock har blivit skjutna till hösten. Jag kan inte inse att det kan vara felaktigt att här i riksdagen väcka förslag som man tycker är till rikets bästa. I själva den grundfråga som jag berörde i mitt anförande har Hilding Johansson och jag olika uppfattning. Socialdemokraterna är på något märkligt sätt kolossalt regeringsfixerade. Det är regeringsmakten och regeringen de talar om hela tiden. Hilding Johansson säger att om det blir en regeringskris under pågående mandatperiod, är det naturligt att gå tillbaka till folket och låta det säga sin mening. Varför är det det? Det är riksdagen som väljs av svenska folket, och det är riksdagen som i sin tur utser regeringen. Om en regering faller av en eller annan anledning är det naturligt att ansvaret faller tillbaka på riksdagen. Det är riksdagen som har uppgiften att se till, att det finns en regering, och inte svenska folket. Svenska folket utser riksdagen. Jag skall inte närmare utveckla de argument som jag redan har anfört här om nackdelarna med att ha ett extravalsinstitut. Vi får anledning att återkomma till den frågan i olika sammanhang. Jag har dock redan nu velat markera att det inte alls är så självklart som många tycks tro att det ligger något positivt i möjligheterna till extraval.

Herr talman! Om vi ser till realiteter, så har de ständiga extraval som man t.ex. har i Danmark inte löst ett enda problem, inte en enda sakfråga. Det är fakta i målet. I själva verket försvårar möjligheten till extraval lösningen av besvärliga problem just därför att man inriktar sig på att det kan bli val. Sedan säger Hilding Johansson att om regeringen misslyckas — med det menar han väl att den faller — är det naturligt att gå tillbaka till folket. Varför det? Regeringen har inget mandat från folket; det är ett missförstånd som man kanske till nöds får acceptera att dagspressen ständigt för fram med den regeringsfixering som finns. Det är ju riksdagen som har mandat från folket, det är riksdagen som tillsätter regeringen och det är på riksdagen ansvaret faller, om en regering tvingas avgå, att se till att det kommer en ny regering. För min del tror jag alltså att det i vissa lägen kan vara till skada att man börjar ropa på val i stället för att sätta sig ned och diskutera mellan de politiska partierna för att se vilka överenskommelser som är möjliga att nå i besvärliga frågor. Partierna fixeras vid vissa ståndpunkter, och efter valet är kanske fixeringen ännu större och möjligheterna till överenskommelser ännu mindre. Det är precis vad man har fått uppleva i Danmark. Sedan förstår jag fortfarande inte Hilding Johanssons klagomål över att jag håller ett principiellt anförande i anslutning till en fråga som kommer från utskottet. Om Hilding Johansson inte hade velat ha debatt i den här frågan kunde han ha låtit mig hålla detta stillsamma anförande i lugn och ro, så hade det hela slutat med det.

Herr talman! Det var, som Hilding Johansson medgav, inte så att vare sig den ena eller den andra regeringen Fälldin utgick ur valen. Regeringarna utgick ur riksdagen, och riksdagen kan skapa vilka regeringar riksdagen behagar. Det kan bli en ren minoritetsregering, det kan bli en majoritetsregering, det kan vara kombinationer av olika slag, som inte har förutsetts i valet över huvud taget. Det är riksdagen som har ansvaret för regeringsbildningen och inte svenska folket. Sedan är det klart att det i botten är valen som bestämmer riksdagens sammansättning, och så skall det naturligtvis vara i fortsättningen också. Vad jag diskuterar är om riksdagen skall ha ett sammanhängande mandat över en bestämd tid eller om denna mandattid skall kunna slås sönder genom extra val — och om detta är nyttigt eller ej. Det är den principiella fråga som jag har diskuterat. Sedan är jag litet förvånad över den entusiasm som Hilding Johansson plötsligt känner för folket i val. När vi här i riksdagen diskuterar folkomröstningar brukar den entusiasmen vara mycket ringa, och då brukar Hilding Johansson i stället stå upp och säga att det är riksdagen som skall besluta, att det är riksdagen som är utvald av svenska folket och som har fått ansvaret och att man inte skall gå tillbaka till folket i särskilda frågor. Jag menar tvärtom att ett avskaffande av extra val mycket väl kan kombineras med ett effektivare folkomröstningsinstitut. Vad är det nämligen som gäller i ett extra val? Jo, det har blivit debatt i en enda stor fråga, vilket leder till att regeringen avgår, riksdagen upplöses och det blir extra val. Valet kommer att handla om denna enda fråga och inte om hela det spektrum av frågor som den valda riksdagen har att ta ställning till. Det blir på det viset ett slags förförelse av folket under en mycket upphetsad debatt. Jag anser att det då är bättre att man — om man anser att en enskild fråga är så viktig att folket skall få ta ställning till den — går till en direkt folkomröstning, som också blir avgörande för hur frågan skall lösas.

Herr talman! Jag ber då att få ställa en rak fråga till Hilding Johansson: Var det folket i val som hade bestämt att socialdemokraterna 1978 skulle medverka till att vi fick en folkpartistisk minoritetsregering? På den frågan kan Hilding Johansson svara ja eller nej.

Herr talman! Jag vill då bara avslutningsvis konstatera att Hilding Johansson inte har givit något begripligt svar på den fråga jag ställde till honom i min senaste replik.

Herr talman! Situationen vid landets försäkringsrätter är helt oacceptabel. Det är en för många enskilda människor djupt allvarlig situation som döljer sig bakom de siffror som radas upp i utskottsbetänkandet, i propositionen och i försäkringsdomstolskommitténs betänkande. Bakom ord som målbalanser, inkomna mål, avgjorda mål och avverkningsförmåga finns de försäkrade — försäkrade som får vänta i flera år på definitivt besked i sina försäkringsärenden, försäkrade som hamnar i en ytterst svår ekonomisk situation genom att ersättningen utgör den enda inkomst de har att förlita sig på. Särskilt allvarligt är det om ärendet gäller arbetsskada, eftersom rättspraxis ännu inte till fullo har hunnit utvecklas som vägledning för försäkringskassornas handläggning av sådana ärenden. I dag finns det nära 30 000 ej avgjorda mål vid landets försäkringsrätter. Socialdemokraterna har under några år krävt rejäla förstärkningar av försäkringsrätterna för att få ned handläggningstiderna vid försäkringsrätterna till en acceptabel nivå. Det kan så här i efterhand konstateras att vi hade haft en klart bättre situation om kammaren vid förra riksmötet bifallit det socialdemokratiska förslaget att inrätta ytterligare en försäkringsrätt. Nu är vi i den situationen att det behövs rejäla krafttag för att uppnå balans mellan inkomna och avverkade ärenden, och helst måste vi också börja arbeta av redan uppkomna balanser. Det finns i stort två vägar för att åtgärda problemet. Den ena vägen är att vidta administrativa och organisatoriska åtgärder — något som försäkringsdomstolskommittén har haft att komma med förslag om — och den andra är att ge försäkringsrätterna större personalresurser och öka antalet försäkringsrätter. Jag skall kort kommentera de här två vägarna i anslutning till de två socialdemokratiska reservationer som finns fogade vid socialförsäkringsutskottets betänkande. Försäkringsdomstolskommittén har föreslagit en rad administrativa och organisatoriska åtgärder i syfte att förbättra situationen vid försäkringsrätterna. Regeringens proposition följer i stort kommitténs förslag. På en punkt avviker dock propositionen på ett anmärkningsvärt sätt från förslaget. Det gäller frågan om domförhetsreglerna. Här föreslås i propositionen en utvidgning av behörigheten för ensamdomare att handlägga mål. Från rättssäkerhetssynpunkt är detta betänkligt. Flertalet remissinstanser har också avvisat ett mer långtgående förslag om ensamdomarbehörigheten än det som kommittén har föreslagit. Några remissinstanser hart.o.m. varit kritiska mot kommitténs begränsade förslag. Vi är från socialdemokratisk sida negativa till att försvaga socialförsäkringsprocessen på det sätt som regeringen har föreslagit. Det är svårt att se varför rättstryggheten skall vara sämre när det gäller socialförsäkringsmål än när det gäller exempelvis skattemål. Även den förstärkta omprövningsordningen vid försäkringskassorna och införandet av en fullföljdsbegränsning i försäkringsöverdomstolen talar mot den av regeringen föreslagna utvidgningen av ensamdomarbehörigheten. Vi avvisar således regeringens förslag i denna del och yrkar i stället att försäkringsdomstolskommitténs förslag genomförs. De åtgärder av organisatorisk och administrativ art som försäkringsdomstolskommittén har föreslagit leder i bästa fall till att det nästan blir balans mellan måltillströmning och målavverkning i försäkringsrätten för Mellansverige och försäkringsrätten för norra Sverige. För försäkringsrätten i södra Sverige bedömer försäkringsdomstolskommittén att tillströmningen kommer att överstiga avverkningen med ungefär 1 200 mål. Kommitténs förslag leder inte heller till att redan uppkomna balanser kan arbetas av. I budgetpropositionen föreslås därför en personalförstärkning vid rätterna. Vi har inget att erinra mot den förstärkning som föreslås för rätterna i Mellansverige och i norra Sverige. När det gäller försäkringsrätten i södra Sverige föreslås i budgetpropositionen inrättandet av en ordinarie femte avdelning och en extra avdelning. Vi avvisar det förslaget och menar att resurserna i stället bör användas för inrättandet av en ny försäkringsrätt i Malmö med en domkrets omfattande Malmöhus län, Kristianstads län och Blekinge län. Det finns flera starka skäl för detta. Enbart den kraftiga ökningen av antalet mål vid försäkringsrätten för södra Sverige utgör ett tillräckligt skäl för att förlägga en ny försäkringsrätt till Malmö. Befolkningsunderlaget i Skåne och Blekinge, 1,2 miljoner invånare, är mer än tillräckligt för en ny rätt. Det torde också i Malmö-Lund-området finnas mycket goda förutsättningar för att rekrytera ny lämplig personal och få tillgång till behövlig kvalificerad medicinsk expertis. Genom att inrätta en ny rätt i Malmö undviker man också att försäkringsrätten i Jönköping blir alltför stor för att på ett rationellt sätt kunna hantera de mål som inkommer.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

Herr talman! ”Sedan år 1979 finns inom socialförsäkringen en ny besvärsorganisation med tre regionala förvaltningsdomstolar — försäkrings När försäkringsrätterna inrättades var frågan om en integration av försäkringsdomstolarna med de allmänna förvaltningsdomstolarna aktuell men sköts på framtiden. Under förarbetena på den nu aktuella propositionen har frågan aktualiserats igen, bl.a. i remissyttranden av kammarrätten i Stockholm, länsrätten i Stockholms län och domstolsverket. Av dessa yttranden liksom av uttalanden av justitiekanslern i anslutning till en inspektion under hösten 1981 framgår att olika fördelar skulle stå att vinna både för den rättssökande allmänheten och för de rättskipande instanserna om en sådan integrering kom till stånd.” Så säger Bonnie Bernström i motion 1265 till årets riksdag. Likartade förslag framförs i motioner av Gunnar Biörck i Värmdö och av Håkan Winberg. Utskottets majoritet anser inte att det finns anledning att nu i frågasätta försäkringsdomstolsorganisationen. Man anser inte heller att en integrering av försäkringsdomstolarna med de allmänna förvaltningsdomstolarna är aktuell. I reservation 1 till socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:7 anför reservanterna från folkpartiet och moderaterna följande: ”Vid riksdagsbeslutet år 1977 anfördes som ett avgörande skäl för att inrätta särskilda försäkringsrätter i stället för att förlägga prövningen i socialförsäkringsmålen på mellannivå till kammarrätterna att kravet på en snabb handläggning i dessa mål var särskilt framträdande. Målen bedömdes sålunda få en snabbare handläggning i försäkringsrätterna än i kammarrätterna. Bakom denna bedömning låg det förhållandet att kammarrättsorganisationen redan var hårt belastad och sedan länge hade stora målbalanser. Utskottet kan nu konstatera att behovet av en snabb handläggning inte har kunnat tillgodoses och att väntetiderna i försäkringsrätterna inte är godtagbara. Det kan inte uteslutas att en väsentlig orsak härtill är att den nya organisationen inte är ändamålsenlig. Principiellt bör man också så långt möjligt undvika specialdomstolar. Utvecklingen vid försäkringsrätterna har enligt utskottets mening visat att det inte längre finns bärande skäl för att frångå denna princip för socialförsäkringsprocessens del. Vid inrättandet av försäkringsrätterna uttalades från statsmakternas sida att man i en framtid kunde överväga att integrera försäkringsrätterna och de allmänna förvaltningsdomstolarna med varandra. Utskottet anser att tiden bör vara mogen för att fullfölja dessa intentioner.” Till detta vill jag göra reflexionen att man, när man som nu märker att det kommer så många överklaganden och besvär till försäkringsrätterna, nog måste fråga sig om inte lagar och andra bestämmelser behöver ses över. Jag är själv i det närmaste övertygad om att så är fallet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:7 som kammaren i dag har att behandla, har vi att ta ställning till försäkringsdomstolarnas arbetsläge och de åtgärder som kan anses påkallade därav. Alla som har att befatta sig med dessa frågor är säkerligen, utan undantag, oroade av de ärendebalanser som försäkringsdomstolarna nu har att brottas med. Det är också otillfredsställande för försäkrade som inte får sina besvärsärenden prövade i rimlig tid. I vissa fall är det fråga om helt orimliga handläggningstider. När den nuvarande besvärsorganisationen infördes den 1 januari 1979, med de tre försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen, trodde nog många att vi fått en neutral och lämplig organisation för prövning av besvär i socialförsäkringsärenden. Det bör dock beaktas att försäkringsrätterna då de påbörjade sitt arbete fick ta över en målbalans på ca 11000 mål från riksförsäkringsverkets besvärsenhet. Vidare bör framhållas att måltillströmningen till rätterna har blivit större än vad som beräknades när organisationen fastställdes. Denna ökning har blivit större år från år. Rätterna hade också vissa problem under den första tiden, vilket medförde att man då inte avverkade det antal mål som hade beräknats. Detta har nu ändrats, och avverkningen av antalet mål överensstämmer nu bättre med gjorda beräkningar. Men man har inte kunnat göra så mycket åt ärendebalanserna, utan dessa har faktiskt ökat. För att komma till rätta med obalanserna beslöt 1980/81 års riksmöte att anvisa medel motsvarande 30 tjänster för att minska målbalanserna. Detta har dock inte medfört att målbalanserna förbättrats, även om ökningen av antalet avverkade mål kan noteras med viss tillfredsställelse. Genom beslut den 19 juni 1980 bemyndigade regeringen chefen för socialdepartementet att tillkalla en kommitté för att behandla vissa för försäkringsdomstolarna gemensamma frågor samt överväga åtgärder för att minska väntetiderna vid besvär i socialförsäkringsärenden. Departementschefen förordnade den 13 oktober 1980 presidenten i försäkringsöverdomstolen att såsom ordförande i kommittén jämte företrädare för de tre försäkringsrätterna och en del övriga experter fullgöra utredningsuppdraget. Kommittén arbetade föredömligt snabbt och kunde under 1981 avlämna ett betänkande till regeringen med förslag till åtgärder. Detta betänkande har efter sedvanlig remissbehandling legat till grund för regeringens proposition 1981/82:88. Propositionens huvudsakliga innehåll syftar till att minska ärendebalanserna och förkorta väntetiderna hos försäkringsrätterna. Propositionen innehåller vidare förslag om ett utökat omprövningsförfarande hos försäkringskassorna samt överflyttning av vissa ärenden om arbetsgivaravgifter till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Vidare syftar försla gen till en ökad målavverkning hos försäkringsrätterna, bl.a. genom ändrade domförhetsregler. Av remissyttrandena över kommitténs förslag kan man konstatera att remissinstanserna till största delen har varit positiva. Många remissinstanser har betonat nödvändigheten av att förkorta väntetiderna vid försäkringsdomstolarna. Försäkringsrätten för Södra Sverige har i sitt remissvar i likhet med kommittén påpekat att en bidragande orsak till balansproblemen i rätterna är de förhållandevis många arbetsskadeärendena, varför dessa ärendens prövning borde bli föremål för översyn. Det kanske därför kan finnas anledning påpeka att riksdagen under 1981 har begärt en sådan översyn. Det bör också framhållas att kammarrätten i Stockholm, länsrätten i Stockholm och domstolsverket i sina remissvar har uttalat att försäkringsrätterna borde integreras med de allmänna domstolarna. Detta torde ha inspirerat motionärerna att framlägga sitt förslag. De flesta remissinstanserna ställer sig positiva till förenklingar och rationaliseringar av försäkringsrätternas arbetsmetoder. När det gäller domförhetsreglerna har remissinstanserna något olika uppfattningar. De flesta är dock positiva till att mål av mindre vikt skall kunna prövas i överdomstolen av tre ledamöter, varav två lagfarna, och i försäkringsrätterna av enbart en lagfaren domare. När det gäller fullföljdsbegränsning i försäkringsöverdomstolen anpassas förslaget med nuvarande utformning till de allmänna domstolarnas handläggningsrutiner. Utskottet har behandlat tre motioner, som har väckts med anledning av propositionen. Vidare har under allmänna motionstiden väckts fyra motioner som berör föräkringsdomstolarna. Det finns kanske också anledning påpeka att departementschefen i budgetpropositionen 1981/82:100, bilaga 8, har tagit upp frågan om medel till försäkringsrätterna för inrättande av nya tjänster. Därav framgår att försäkringsrätterna anvisas medel för ytterligare 28 tjänster. Dessa förstärkningar jämte de ändringar som föreslås i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar kommer att medföra sådana förbättringar hos försäkringsdomstolarna att vi slipper nuvarande orimliga väntetider. I reservation 1 har de moderata ledamöterna och folkpartiledamoten i utskottet reserverat sig för bifall till motionerna 345, 953 och 1265 där det föreslås en integrering av försäkringsdomstolarna med de allmänna förvaltningsdomstolarna. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att nu begära en ny utredning med en ny inriktning när vi på riksdagens bord har ett lagförslag att ta ställning till. Nog borde väl det förslag som i dag behandlas här i kammaren åtminstone hinna sättas i sjön och prövas, innan man är beredd att förkasta detsamma. Jag anser vidare att försäkringsdomstolarnas verksamhet är speciell till sin form och natur och skiljer sig från de ärenden som handläggs av de allmänna förvaltningsdomstolarna, varför en integrering kan ifrågasättas. Jag tycker också att vi borde ge försäkringsdomstolarna en chans att rätta till de besvärliga förhållandena, innan vi går in med ny inriktning. innehållet i 7 § i förslaget till ändring i lagen om försäkringsdomstolar. Man vill där ta bort den beloppsgräns som anges i lagförslaget och som har satts till 2 500 kr. Jag uppfattar reservationen som ett förslag till ändring mera för ändringens skull än av omtanke om innehållet i lagförslaget. När jag hörde socialdemokraternas talesman Lars-Erik Lövdén fattade jag att socialdemokraterna vänder sig mot förslaget om endomarmål i försäkringsrätterna. Men det stämmer inte med vad som står i reservationen. I reservation 3 har de socialdemokratiska ledamöterna yrkat bifall till motionerna 942, 401 och 1133 i vad avser inrättandet av en försäkringsrätt i Malmö. I den ena av motionerna synes det vara regionalpolitiska motiv som ligger till grund för förslaget. I de två andra anger man skälet vara att ärendebalanserna snabbare skulle klaras av om det inrättades ytterligare en försäkringsrätt i Malmö. Jag kan inte dela den optimistiska synen att ärendebalanserna skulle försvinna med inrättandet av en ny försäkringsrätt i Malmö. Alla vet vi att det krävs insatser av olika slag när man nyetablerar en sådan här verksamhet innan den kan komma i gång och bli effektiv. Vi kan ju bara peka på de inkörningssvårigheter som de nuvarande försäkringsrätterna har haft. Inrättandet av en försäkringsrätt i Malmö skulle också utgöra ett hinder för den föreslagna förstärkningen av rätten i Jönköping. Vi bör vara medvetna om att vi nu har en organisation som stomme för verksamheten i Jönköping som vi kan bygga vidare på med de förstärkningar som föreslås i budgetpropositionen. Man föreslår vidare i reservationen att anslaget till försäkringsrätterna ökas med 1 milj.kr., motsvarande kostnaden för lokaler vid den nya rätten i Malmö. Enligt reservationen avser anslaget dock endast halva budgetåret, och det ter sig ännu märkligare att man tror att det skulle gå att arbeta av balanserna snabbare om verksamheten påbörjas den 1 januari 1983. Herr talman!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 Vidare yrkar jag avslag på reservation 3 samt motionerna 1981 82:401 och 1981/82:1133 i motsvarande delar.

Herr talman! Arne Andersson i Gustafs säger att situationen vid försäkringsrätterna är oroande och otillfredsställande. Vi instämmer i den synen. Men situationen hade ju varit helt annorlunda om riksdagsmajoriteten i fjol hade bifallit det socialdemokratiska förslaget att inrätta en försäkringsrätt i Malmö. Men då hette det att vi skulle vänta och se. Det är uppenbart att vi hade haft en helt annan situation vid försäkringsrätterna, särskilt då vid försäkringsrätten för Södra Sverige, om vi hade fått den förstärkning som vi begärde i fjol. När det gäller ensamdomarbehörigheten är det på det viset att försäkringsdomstolskommittén har föreslagit att domare ensam skall kunna pröva frågor som inte rör själva saken samt avgöra mål där utgången är uppenbar. Nu föreslår regeringen en utvidgning av denna rätt för ensamdomare att avgöra mål. Men det förslaget har inte blivit föremål för någon form av remissbehandling. Däremot har de flesta remissinstanserna ställt sig mycket tveksamma till att gå längre än det förslag som kommittén har fastnat för. Sålunda säger exempelvis försäkringsrätten för Mellansverige att sådana åtgärder skulle leda till att man i mål på det för snart sagt alla människor viktiga socialförsäkringsområdet skulle få en domstolsprövning med lägre standard än i mål på andra samhällsområden. Man trycker hårt på rättssäkerhetsaspekterna och anser att mer långtgående förslag än kommitténs skulle begränsa möjligheterna att införa fullföljdsbegränsning vid försäkringsöverdomstolen. Liknande synpunkter framförs av försäkringsrätten i Södra Sverige, av riksförsäkringsverket, av SACO/SR och av LO. Flera andra remissinstanser är direkt avvisande till att ens ansluta sig till det begränsande förslag som försäkringsdomstolskommittén har framlagt. Detta gäller exempelvis länsrätten i Stockholm och Sveriges Folkpensionärers Riksförbund. Remissinstanserna ställer sig alltså mycket tveksamma till att införa ensamdomarbehörighet vid försäkringsrätterna. Man tvekart.o.m. att anta det förslag som försäkringsdomstolskommittén har lagt fram. Vi säger att man bör följa kommitténs förslag och avvisa regeringens mera långtgående ensamdomarbehörighet. Det är klart att vårt förslag om inrättande av en försäkringsrätt i Malmö innebär större resurser och därigenom ökade möjligheter att avverka de mål som nu ligger som balans i försäkringsrätten i Södra Sverige.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att om utskottsmajoriteten förra året hade följt socialdemokraternas förslag om inrättande av en försäkringsrätt i Malmö, så skulle problemen ha varit obefintliga. Jag beklagar att jag inte kan ha samma uppfattning som han — hade jag haft det, kanske jag hade tagit en annan ställning i utskottet då. Socialdemokraternas förslag innebar ju att den förstärkning med 30 tjänster som redovisades i budgetpropositionen vid föregående riksmöte var fördelad på de tre försäkringsdomstolarna och att den socialdemokratiska reservationen ville föra dessa tjänster till en ny rätt i Malmö. Men då hade de tre försäkringsrätterna inte fått de andra förstärkningarna. Detta är värt att notera. Jag tycker också att vi bör notera det förslag som nu föreligger i budgetpropositionen om ytterligare förstärkning vid försäkringsrätterna. En fråga som jag tycker är utomordentligt viktig är hur stor besvärsorganisationen skall bli. Vi vet ju att när det gäller arbetsskadeförsäkringen — där en stor del av ärendena har varit de överklagningsärenden som har kommit till försäkringsrätterna och överdomstolen — har det varit en väldig propaganda för att sådana beslut skulle överklagas. Det har förekommit reservationer i pensionsdelegationen, som har fattat besluten, osv. Jag förutsätter att översynen — som av många socialdemokrater uppfattas så, att den går ut på ett borttagande av arbetsskadeförsäkringen — skall kunna hjälpa oss till rätta. Det kan inte vara rimligt att vi skall ha en organisation för de 10 96 som skiljer mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen och som kanske kostar lika mycket i handläggning som den kostar när det gäller förmåner? Lars-Erik Lövdén fortsätter att dribbla med domförheten. Men det är ju bara att läsa innantill i den socialdemokratiska reservationen. Det är möjligt att Lars-Erik Lövdén har en uppfattning här i kammaren, när han åberopar olika remissinstanser. Men jag tycker att han bör ha klart för sig vad som skrivits i reservationen. Där står det faktiskt: ”Försäkringsrätten är domför med enbart en ledamot, som är försäkringsrättsråd eller försäkringsrättsassessor, i fall som avses i 3 § andra stycket 1-3. Detsamma gäller vid avgörande av mål där utgången är uppenbar ——--. I utskottets lagförslag står det i stället: ”Detsamma gäller vid avgörande av mål där värdet av den förmån som är under prövning i rätten understiger 2 500 kronor --=-". Det är alltså en beloppsgräns som skiljer. I lagförslaget finns också angivet att om man skulle tycka att målet är av principiell natur kan det föras till beslut av fullsutten rätt.
Herr talman! Jag påstod i min replik att situationen vid försäkringsrätterna hade varit bättre om riksdagsmajoriteten i fjol hade anslutit sig till det socialdemokratiska förslaget. Jag sade inte att situationen hade varit helt acceptabel, men den hade i vart fall varit bättre. Arne Andersson i Gustafs frågar: Hur stor skall besvärsorganisationen bli? Ja, det kan konstateras att den inte är för stor i dag. Vi har 30 000 mål i balans vid försäkringsrätterna, och väntetiden ligger på tre år. Det är fullkomligt oacceptabelt ur de försäkrades synvinkel — framför allt eftersom det gäller ärenden som är mycket betydelsefulla för den enskilda människan, som kanske är helt beroende av försäkringen för sin försörjning. Jag tycker nog att Arne Andersson borde medge att situationen är fullkomligt otillfredsställande och att det behövs en kraftig utbyggnad av försäkringsrätterna för att vi skall nå en acceptabel situation. Sedan åter till domförheten: Arne Andersson måste ändå medge att propositionens förslag innebär en utvidgning av domförhetsreglerna i förhållande till försäkringsdomstolskommitténs förslag, och det är en utvidgning som flertalet remissinstanser — tunga remissinstanser — ställt sig avvisande till vid remissbehandlingen av försäkringsdomstolskommitténs betänkande. Det är inte så att jag har en viss uppfattning i utskottet och en annan uppfattning i kammaren. Jag står kvar vid uppfattningen att försäkrings domstolskommitténs förslag bör genomföras och att regeringens förslag till utvidgning av domförhetsreglerna bör avvisas.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att det skulle ha blivit bättre med socialdemokraternas förslag. Jag skall inte strida mer med honom i den frågan — vi kan ha olika uppfattningar. Det är samma människor som har föreslagits vid föregående riksmöte när det gäller förstärkning av försäkringsrätterna. Det är bara det att enligt Lars-Erik Lövdén skulle de ha suttit i Malmö och enligt utskottsmajoritetens förslag skulle de vara fördelade på de tre försäkringsrätterna. Lars-Erik Lövdén säger att det är allvarligt att man får vänta på avgöranden av ärenden vid försäkringsrätterna. Ja, det sade jag också, och det hade Lars-Erik Lövdén hört, om han hade lyssnat på mig. Jag sade också att det kanske ändå är orimligt att ha en organisation när det gäller avgöranden av vissa besvär där ersättningen till den försäkrade är relativt ringa. Som exempel angav jag då att skillnaden mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen är 10 96. Vi skall komma ihåg, att när vi här i kammaren diskuterade frågan om en översyn av arbetsskadeförsäkringen, kunde inte socialdemokraterna vara med på en sådan översyn. Man gick då i stället fram till talarstolen och tolkade det hela som att vi ville ta bort arbetsskadeförsäkringen. En sådan tolkning kan man tydligen också göra. Men jag tror det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna seriöst.

I den socialdemokratiska reservationen finns det emellertid inget förslag i anslutning till domstolskommitténs förslag — det var det jag påpekade för Lövdén och undrade om han hade en viss uppfattning i utskottet och en annan här i kammaren.

Herr talman! Tyvärr tror jag inte att regeringens förslag om åtgärder för att minska ärendebalanserna är tillräckliga. Det är möjligt att man kan stoppa de ständiga ökningarna av balanserna, men jag tror inte att balanserna kommer att minska, i varje fall inte i någon större utsträckning. Jag och några partivänner har för tredje året i rad motionerat om en fjärde försäkringsrätt, med placering i Malmö. Tyvärr har vi inte haft någon framgång med våra motioner, trots det stora antalet icke avgjorda mål. Att vi föreslagit att rätten skall placeras i Malmö beror på att den utredning som föregick proposition 1977/78:20 med förslag om ändrad organisation för besvärsprövning inom socialförsäkringen föreslog att tre försäkringsrätter skulle inrättas: i Stockholm, i Malmö-Lund-området, i första hand i Malmö, och i Umeå. Departementschefen, dåvarande socialministern Rune Gustavsson, frångick emellertid utredningens förslag och föreslog att försäkringsrätten för södra Sverige skulle förläggas inte till Malmö utan till Jönköping. Motiveringen för ändringen angavs vara:”I Jönköping finns såväl hovrätt och kammarrätt som centralkontor för försäkringskassa. För valet av denna ort kan även anföras rent lokaliseringspolitiska skäl.” Motiveringen var inte särskilt övertygande och inte heller särskilt utförlig. Om en försäkringsrätt inrättas i Malmö stämmer det således med utredningens förslag och med remissinstansernas uppfattning. I en motion till riksmötet 1979 81 återkom vi med en motion med samma yrkande. Den avslogs med hänvisning bl.a. till försäkringsdomstolskommitténs pågående arbete. I januari månad i år lämnade vi på nytt en motion, i vilken vi upprepade vårt krav. I år skriver utskottet på s. 9-10:”Några delade meningar om att förstärkningar av organisationen är helt nödvändiga för att bringa ner balanserna finns inte. Däremot är utskottet inte ense med motionärerna om att förstärkningarna skulle få en bättre effekt om de användes för att inrätta en ny försäkringsrätt från årsskiftet 1982-1983.” Jag måste säga att jag inte delar utskottets uppfattning. Den 1 januari 1979 infördes den nya besvärsorganisationen. Redan den sista december samma år var antalet icke avgjorda mål 16 629, och den sista december 1981 hade antalet ökat till 28 260. Och den sista januari i år är antalet 28579. Det är en ständig ökning, och det är detta som är oroande. Den södra rätten, som vi just nu diskuterar, hade den sista januari i år 11 806 mål som icke var avgjorda. Det är otillfredsställande att målbalanserna ökar år från år. Oroar det inte de borgerliga ledamöterna i socialförsäkringsutskottet? Att det inte oroar regeringen är jag inte så förvånad över. Men jag vet att det i utskottet sitter flera ledamöter som är starkt engagerade i bl.a. pensionsdelegationernas arbete. Utvecklingen när det gäller målbalanserna är otillfredsställande bl.a. därför att de olika målen i så hög grad berör de försäkrades försörjning. Den långa handläggningstiden innebär också att försäkringskassorna måste handlägga vissa ärenden och fatta beslut i vissa ärenden utan ledning av rättspraxis. Som exempel vill jag nämna just lagen om arbetsskadeförsäk ring, som trädde i kraft den 1 juli 1977 och enligt vilken endast ett ringa antal mål har avgjorts. Rättspraxis har inte utvecklats i den omfattning som är nödvändigt för att försäkringskassorna skall kunna fatta sina beslut snabbare än vad som nu är fallet. När det gäller arbetsskadeförsäkringen skulle jag vilja säga till Arne Andersson i Gustafs att det inte bara är frågan om de tio procenten som vi diskuterar i pensionsdelegationerna. Om en arbetsskada efter samordningstiden medför behov av läkarvård och tandvård — för att bara nämna de sakerna — så ersätts hela kostnaden för sådan vård. Den som på grund av arbetsskada har fått sin arbetsförmåga nedsatt har rätt till livränta, sedan det aktuella sjukdomstillståndet upphört. Även sådana frågor diskuterar vi i pensionsdelegationerna. Att behandla arbetsskadeärenden är alltså inte så enkelt som det kan förefalla. Det rör sig faktiskt om stora belopp av betydelse för den enskilde. Jag tycker att det är en riktig policy försäkringskassorna har att säga till en försäkrad som inte är nöjd med ett beslut att han eller hon har möjlighet att överklaga. Jag tycker att det är en skyldighet för försäkringskassorna och deras personal att tala om att den försäkrade har möjlighet att överklaga, om han inte är nöjd med beslutet. Sedan vill jag bara ge ett exempel på vad det kan innebära för en familj, om man får vänta på beslut från försäkringsrätten i flera år: En familj med ett handikappat barn söker vårdbidrag. Pensionsdelegationen beslutar att inte bevilja vårdbidrag. Beslutet överklagas. Modern har slutat sitt arbete för att vårda barnet och räknar med vårdbidraget som lön. Vårdbidraget är f.n. 32930 kr. per år. Anser försäkringsrätten att vårdbidrag skall utgå får modern efter två år ut 65 860 kr. och efter tre år 98 790 kr. Jag har alltså räknat med nuvarande bidragsbelopp. Modern får emellertid pensionspoäng endast för ett år, det år hon får ut vårdbidraget. Hon går i detta fall miste om pensionpoäng för ett resp. två år. Det kan vara till nackdel för henne, då hon skall få sin ålderspension från ATP. Man måste ha full pensionspoäng, 30 år, för att få full pension. Till detta kommer familjens långa väntan på besked från försäkringsrätten, en tid som säkerligen är väldigt pressande. Visst är det bra när pengarna kommer, men för de allra flesta familjer hade det varit bättre, om de fått 2700 kr. per månad under tre år i stället för att på en gång efter tre år få 99 000 kr. Jag skulle kunna nämna fler exempel, men jag skall avstå. 28 600 icke avgjorda mål är en hög siffra — alltför hög. Men det är när man ser hur enskilda människors levnadsvillkor påverkas som man riktigt förstår konsekvenserna av de långa handläggningstiderna — konsekvenserna för de sjuka, de handikappade och för dem som söker förtidspension. Det är deras situation som vi aldrig får glömma. Jag har observerat att i behandlingen av detta ärende har deltagit fyra ledamöter som jag vet tillhör olika pensionsdelegationer. Tyvärr har endast tre av dem skrivit under reservation nr 3 om inrättande av en fjärde försäkringsrätt. Jag tror att alla som är ledamöter i olika pensionsdelegationer är djupt oroliga och beklagar de långa väntetiderna, som är till hinder i delegationernas arbete. Om därför något namn saknas vid reservationen, så går det naturligtvis att rätta till i den kommande voteringen. Jag hoppas också att övriga kammarledamöter som ingår i olika pensionsdelegationer tar till vara möjligheten att medverka till att antalet icke avgjorda mål minskas. Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Jag får anmäla mig som den fjärde pensiondelegationsordföranden som inte har skrivit under s-reservationen. Anledningen är den som jag tidigare har redogjort för, nämligen att jag inte tror att man kan avverka fler mål bara för att man placerar domare i Malmö i stället för i Jönköping eller vid någon annan försäkringsrätt. Det är det som är skillnaden mellan den socialdemokratiska reservationen och utskottsmajoritetens förslag. Förhållandet var precis detsamma förra året. Vi ökade då antalet tjänster för domare och handläggare på de olika försäkringsrätterna vid samtliga tre domstolar, medan socialdemokraterna även då reserverade sig för att vi skulle förlägga förstärkningen till Malmö. Jag har tidigare sagt här, och det förtjänar kanske att upprepas, att det tar sin tid — det har vi konstaterat — att få en organisation som en försäkringsrätt i effektiv verksamhet. Det är i den förvissningen som jag har ansett att det är riktigare att förlägga de förstärkningar som beslutades vid förra riksmötet och de som nu föreslås till samtliga tre försäkringsrätter. Anna-Greta Skantz frågar: Oroar sig inte utskottsledamöterna? Jo, verkligen! Jag är säkerligen lika orolig som Anna-Greta Skantz. Vi kanske skall ta pulsen på varandra och se vem som är mest orolig. Det är bara det att våra uppfattningar skiljer sig när det gäller var förstärkningarna skall placeras. Också jag känner oro när försäkrade får vänta på beslut i olika ärenden. Anna-Greta Skantz nämnde vårdnadsbidragsoch pensionsärenden. Jag har precis samma uppfattning som hon i det fallet, att detta är mycket oroande. Men det är naturligtvis också besvärande att man i en del av våra försäkringsärenden har så besvärliga handläggningsrutiner och bestämmelser att de inte med fullständig säkerhet kan tolkas av vare sig pensionsdelegationer, försäkringsrätter eller försäkringsöverdomstolen. Det är kanske på det sättet att riksdagen och andra krånglar till bestämmelserna, så att den enskilda människan, som skall få del av förmånerna, inte heller kan tolka dem. Jag tror, Anna-Greta Skantz, att vi är besjälade av samma vilja att beta av ärendebalanserna. Det är bara när det gäller vilken väg vi skall vandra för att nå målet som våra meningar skiljer sig.
Herr talman! Det är ju glädjande att Arne Andersson i Gustafs och jag känner samma oro, men det hjälper inte de försäkrade som har överklagat ett beslut av en försäkringskassa. Jag har ett intryck av att man på något sätt skjuter problemen framför sig, och det känner jag stor oro över. När man med siffror kan visa att ärendebalansen icke minskar utan snarare ökar, borde man, tycker jag, ta sig en funderare och fråga sig om det är riktigt att förstärka var och en av de olika försäkringsrätterna, när balansen ökar mer hos en av dem. Borde man inte fundera över om man skulle göra något annat och ta ett mer radikalt grepp på hela problemet? Vad vi reservanter känner oro för är att försäkringsrätten i Jönköping blir alldeles för stor. Vi vet att man där redan i dag har problem att få personal till de tjänster som man tilldelats. Till Jönköping har utlokaliserats en rad statliga verk, bl.a. domstolsverket, och när det gäller konkurrens om tjänster vet vi att det många gånger är domstolsverket som går segrande ur den, om inte striden, så konkurrensen. Man söker i första hand till domstolsverket. Att de lagar som riksdagen stiftar många gånger är svåra för försäkringskassorna att handlägga — det kan jag hålla med om. Föräldraförsäkringen t.ex. har ju, efter hand som den har byggts på, blivit svårare och svårare att tolka. Men jag tror att vi kan vara överens om att det är mer angeläget än något annat att vi just när det gäller arbetsskadeförsäkringen får fram avgöranden i fler ärenden. Det kan ligga något i det som Arne Andersson säger, nämligen att osäkerheten nu är så stor att det blir fler ärenden som överklagas än det skulle ha blivit, om man hade haft praxis att gå efter.
Herr talman! Som jag sade är enigheten mellan Anna-Greta Skantz och mig stor. När denna fråga diskuterades i utskottet skedde det med stort allvar. Vi diskuterade bl.a. hur vi bör följa denna fråga. Det är angeläget att man noga följer hur utvecklingen blir när det gäller målavverkning och verksamheten vid rätterna. I utskottet sades att det är en självklarhet att denna fråga måste följas noggrant av regeringen. Det finns väl anledning att vi ledamöter av denna kammare som är verksamma i försäkringskassorna eller inom socialförsäkringen i övrigt är pådrivare. Jag tror att vi har precis samma vilja att komma till rätta med dessa problem. Som jag sade tidigare är det bara i fråga om färdvägen som det skiljer sig.
Herr talman! Jag tycker att vi alla kan vara aktiva. Men jag skulle faktiskt vilja säga att de som tillhör regeringspartierna om några, när de ser vilken utveckling vi har, borde ha alla förutsättningar att verkligen kunna påverka det statsråd som är ansvarig för dessa frågor. Man kan ju alltid hoppas att det kommer ett förslag rätt snart.

Herr talman! I dag behandlar vi de två återstående yrkandena i den socialdemokratiska motionen 1251 från januari 1981 om insatser för barnens och ungdomarnas levnadsvillkor och uppväxtmiljö. I motionen har vi ställt krav på att en utredning görs om möjligheten att upprätta ett informationssystem rörande våra barns levnadsförhållanden. Motionen tar också upp åtgärder för utveckling av barnhälsovården och en ökad utbildning i barnkunskap för bl.a. sjukvårdspersonal samt frågor rörande den kommunala barnomsorgen. Vårt yrkande i motionen om resurser till en kvalitativ förstärkning av barnomsorgen avslog riksdagen i maj 1981. Detta krav har vi förnyat i år genom att föreslå att 5 miljoner avsätts till lokalt utvecklingsarbete inom förskolan och fritidshemmen. Vi får medhåll i vårt krav av bl.a. socialstyrelsen, som i sin anslagsframställning framhåller att barnomsorgen är i stort behov av resurser för lokalt utvecklingsarbete. Med dessa pengar skulle det bli möjligt för kommunerna att följa och dokumentera denna verksamhet i egna projekt. Den erfarenhet som sprids genom praktiska försök har ett mycket stort värde. Detta vårt förnyade krav på en kvalitativ förstärkning av barnomsorgen kommer riksdagen att behandla under våren — och förhoppningsvis ställa sig bakom. Vi lägger i motionen också fram förslag om att en samlad behovsbedöm ning och att en utbyggnadsplan för den kommunala barnomsorgen skall arbetas fram med sikte på att nå målet full behovstäckning. Vid behandlingen av detta yrkande konstaterade utskottet att de mål som riksdagen 1976 uppställde för utbyggnaden av daghem och fritidshem inte uppnåtts. Utskottet slog enhälligt fast att målsättningen för utbyggnaden av barnomsorgen står fast och att en plan för den fortsatta utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen fram till full behovstäckning bör utarbetas efter överläggningar med Kommunförbundet. Detta blev också riksdagens beslut och meddelades regeringen. Beslutet om att utbyggnadsmålet ligger fast har en stor betydelse för kommunerna, som har att förverkliga målet. Det är därför förvånansvärt att socialministern i årets budgetproposition inte med ett ord berör hur hon tänker följa upp riksdagens beslut. Utbyggnaden av barnomsorgen är viktig, inte bara för barnen utan också för att vi skall uppnå en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Vårt yrkande om att man skall skapa en fastare, mer planerad och tydligare målinriktad verksamhet i förskolan och de kommunala familjedaghemmen behandlades samtidigt som målsättningen för barnomsorgsutbyggnaden. Även här ställde sig riksdagen bakom det socialdemokratiska kravet att personalen i barnomsorgen måste få en preciserad målsättning för sitt arbete och klarare riktlinjer för vilket innehåll verksamheten skall ha. Riksdagens beslut blev att regeringen skall lägga fram en redovisning rörande målsättning och riktlinjer i så god tid att denna kan behandlas innan det nya statsbidragssystemet träder i kraft den 1 januari 1983. Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar tar man upp vårt yrkande om en utredning om ett informationssystem rörande barns levnadsförhållanden, en förstärkning av forskningsresurserna samt olika förebyggande åtgärder i fråga om barnhälsovården. Visserligen kan man säga att svenska barns hälsotillstånd i dag är utomordentligt gott och att dagens ungdom i allmänhet är mycket öppnare, kunnigare och mer självständiga än tidigare generationers. Men det finns också negativa drag i samhällsutvecklingen som måste uppmärksammas. Många barn har inte tillgång till båda sina föräldrar under uppväxttiden. Många föräldrar har begränsad tid för vård av och umgänge med sina barn på grund av långa arbetsdagar. Den ekonomiska politik som har förts under de senaste åren har haft negativa verkningar för barnfamiljernas ekonomi, vilket drabbar barnens och ungdomarnas uppväxtvillkor. Vidare påverkar den stora arbetslösheten våra barn långt ner i åldrarna. Alkoholproblemet är fortfarande stort i samhället, och därtill kommer narkotikamissbruket. Arbetslöshet, dålig ekonomi, diskriminerande miljöer och en ofta hänsynslös kommersialism bildar ett sammansatt orsaksmönster. Skall vi komma till rätta med dessa problem krävs åtgärder över ett brett register i samhällsarbetet och på flera olika nivåer. Det är mot denna bakgrund som vi har yrkat att ett informationssystem om barnens levnadsmiljö upprättas. Yttranden över motionen har inhämtats från bl.a. socialstyrelsen, statistiska centralbyrån, delegationen för social forskning och barnmiljörådet. Därutöver har Svenska barnläkarföreningen inkommit med en skrivelse, där den bl.a. har behandlat denna fråga. Remissinstanserna är ense om att det f. n. saknas ett informationssystem rörande barns och ungdomars levnadsförhållanden i Sverige och att ett sådant system skulle kunna ges säkrare utgångspunkter för utformningen av samhällets allmänna barnoch familjepolitik. Visserligen finns åtskilligt material redan insamlat, exempelvis i SCB:s barnoch vuxenstatistik, i utredningar och i forskningsprojekt, men ett sammanfattande material saknas. Socialstyrelsen säger att möjlighet bör finnas att komplettera och bygga ut det befintliga informationssystemet och anser det väsentligt att tillräckliga resurser för forskning och kvalificerat utredningsarbete inom barnområdet ställs till förfogande. SCB anser att man kan börja med att kartlägga hur barn och deras förhållanden belyses i nuvarande statistik och efter en sådan utvärdering utarbeta en plan för ytterligare utveckling av statistiken. Delegationen för social forskning betonar i sitt remissvar att det är angeläget att samtidigt utveckla ett system för information och redovisning av erfarenheter som också kan tillgodose kommunernas behov av planeringsunderlag. När det gäller forskningen om barn pekar delegationen på att denna verksamhet är splittrad på många olika håll och huvudsakligen bedrivs i form av avgränsade projekt. Därför är det angeläget att man får en samlad bild av den kunskap som redan finns och i och med detta får möjlighet att utnyttja befintliga resurser mer effektivt än vad som sker i dag. Barnmiljörådet tillstyrker helt i sitt remissyttrande förslaget. Svenska barnläkarföreningen understryker hur värdefullt det är med olika mått på barns hälsa och utveckling för att man skall kunna belysa deras sociala situation och levnadsvillkor. Barnläkarföreningen anser också att det f. n. saknas en överblick över barns hälsa i flera avseenden och framhåller att det finns ett stort behov av sammanfattande studier. Utskottet instämmer enhälligt i det socialdemokratiska motionskravet, som har fått ett starkt stöd av remissinstanserna, och förordar därför att ett utredningsarbete sätts i gång som syftar till att ett informationssystem rörande barns och ungdomars levnadsförhållanden utarbetas. I det andra yrkandet i motionen tar vi upp ett flertal delfrågor. Det gäller t.ex. föräldrautbildningen, där det inte räcker med enbart landstingens insatser utan krävs medverkan även av studieförbunden och andra frivilliga organisationer. Att resurser ges till tidig information och stödåtgärder medför att många mödrar med missbruksproblem blir motiverade och klarar av att bryta sitt missbruk av alkohol och narkotika. En av delfrågorna i motionen gäller att en fortlöpande rapportering av barnolycksfall krävs, för att man på rätt sätt skall kunna vidta behövliga åtgärder i syfte att komma till rätta med detta problem, som drabbar många barn, ibland med konsekvenser för hela livet. SCB och barnmiljörådet har i sina remissvar ställt sig positiva till att det införs en olycksfallsrapportering. Utskottet instämmer och förutsätter att regeringen i samband med utredning om ett informationssystem om barns levnadsförhållanden även eftersträvar att lösa frågan om registrering av barnolycksfall. Utskottet ställer sig också bakom motionskravet att det är angeläget att ökade kunskaper om barn tillförs undervisningen vid utbildning av personal inom sjukoch socialvård, t.ex. läkare, sjuksköterskor och kuratorer. Det kan gälla sådana saker som samspelet mellan barn, familj och samhället samt praktisk erfarenhet av arbete inom förskola, social barnavård m.m. Herr talman! Jag har med detta anförande velat markera det glädjande i att den socialdemokratiska motionen om barns levnadsvillkor har fått en sådan posititv behandling av både remissinstanser och utskott. Den enhälliga uppslutningen bakom motionskravet inger förhoppningar om en snabb verkställighet av begärda åtgärder från regeringens sida. Med det anförda yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande nr 15 har socialdemokraterna fogat en reservation som gäller bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund. Vi anser att det borde vara självklart att möjlighet till handikappanpassning skall föreligga även i fråga om lokaler för trossamfund. Det är helt enkelt en rättvisefråga, och utan pengar kan inte mycket göras. Vi socialdemokrater i utskottet har alltså reserverat oss mot majoritetens förslag. En av motionärerna, Thure Jadestig, kommer att utveckla den här frågan litet mera, och jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen, i vilken framförs ett yrkande om höjning av anslaget med 850 000 kr. utöver regeringens förslag.

Herr talman! Sverige är ett genomorganiserat folkrörelsesamhälle. Folkrörelserna engagerar en majoritet av befolkningen genom ett rikt förgrenat föreningsliv. Folkrörelserna står också för en folklig kultur. De vill tillvarata och utveckla goda egenskaper hos den enskilde individen i en större gemenskap. De utgör vidare ett fundament i den svenska demokratin. Här i Sverige har folkrörelserna haft fotfäste i mer än 100 år. Efter betydande svårigheter i inledningsskedet kunde de växa sig starka och ta itu med väsentliga uppgifter i utvecklingen av det svenska samhället. En förutsättning för att snabbt nå framgång var att skapa en stabil organisation och lägga grunden till en varaktig lokal etablering. Det svenska klimatet är emellertid sådant att utrymmen inomhus krävdes för att det skulle skapas möjligheter för folkrörelsernas aktiviteter. De banbrytande folkrörelserna — väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen — tog saken i egna händer. Man byggde bönehus, kapell, ordenshus och Folkets hus för att skapa förutsättningar för sin verksamhet. Dessa samlingslokaler är en avgörande förutsättning för att föreningsliv och folkligt kulturarbete skall kunna vara levande och för att folkrörelserna skall kunna verka. De tillhör inte bara en ärorik historia, utan de har också en plats i vår nuvarande tillvaro. I en alltmera tekniskt utvecklad och specialiserad framtid måste det finnas väsentliga uppgifter för folkrörelser och frivilligt föreningsarbete. Det betyder att det också i framtiden kommer att föreligga stort behov av ändamålsenliga, samhällsoch tidsanpassade samlingslokaler och andra fritidsmiljöer. Som framgår av utskottets betänkande har Lars Henriksön och jag i motion 1322 yrkat på likställighet i behandlingen av de samhälleliga bidragen till allmänna samlingslokaler och bidragen till trossamfundens lokaler när det gäller handikappanpassning. I årets budgetproposition föreslås att bidrag till samlingslokaliteter i fortsättningen skall kunna lämnas utan begränsning inom av riksdagen fastlagda beslutsramar. Förslaget gäller för upprustningsbidrag till allmänna samlingslokaler, såsom folketshuslokaler, ordenshus, bygdegårdar osv. Som motionärer anser vi att den i detta förslag anförda motiveringen är tillämplig också när det gäller möjligheterna att förbättra handikappanpass ningen av trossamfundens lokaliteter. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet delar i sin reservation denna uppfattning. De borgerliga ledamöterna ställer sig däremot kallsinniga till kravet, och det vill jag beklaga. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska motionen. Handikappanpassningen av våra samlingslokaler är en fråga av hög angelägenhetsgrad, eftersom dessa lokalers tillgänglighet är väsentlig för de enskilda människorna. Inom det äldre beståndet är svårigheterna för dessa ofta betydande — det gäller beträffande samlingslokalsenheter både i det profana beståndet och inom trossamfundens område. Därför är det verkligen beklagligt att vi i dag synes medverka till att trossamfunden inte skall få ekonomiska resurser till genomförande av lokalprojekt i den utsträckning som de själva bedömt vara realistisk. För det första kan bidragen till dessa lokaler väsentligt förbättra äldre människors möjligheter att utnyttja utbudet av sådana. För det andra kan man genom det socialdemokratiska förslaget skapa en ökning av sysselsättningen inom byggnadsbranschen. Vi är ju överens om att det f. n. är viktigt att satsa resurser för att skapa sysselsättning i vårt samhälle, särskilt om det bidrar till att vi får nyttigheter som vi kan ha glädje av i många årtionden. Det har därför förvånat mig att det inte bland de borgerliga riksdagsledamöterna finns några som inser att det här gäller en viktig fråga. Det gäller även för trossamfundens möjligheter att utvecklas som folkrörelser. Dessa möjligheter befrämjas av att deras bestånd av samlingslokaler kan få ökad tillgänglighet för alla.
Herr talman! Kulturutskottet behandlar i sitt betänkande nr 15 flera olika ärenden, varav bara en punkt, nr 4, har förorsakat delade meningar i utskottet. Punkten 4 gäller bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund. I motion 1322 har yrkats på en höjning av anslaget med 850 000 kr. Detta krav har, som nyss påpekats, utskottsmajoriteten inte kunnat biträda. I motionen hänvisas till att det, när det gäller handikappanpassning av allmänna samlingslokaler, i budgetpropositionen föreslås att bidrag skall kunna lämnas utan begränsning av den beslutsram som gäller för upprustningsbidrag till allmänna samlingslokaler. Motionärerna har tagit fasta på detta och har i sin motion anfört, som förut redovisats här av en av motionärerna, att samma bestämmelser bör gälla trossamfundens samlingslokaler. Man har dock icke fört ut detta i en att-sats, och man har inte ett direkt krav på det i sin motion. I sammanhanget har man yrkat på en höjning av anslaget i fråga. Men utskottet har ändå tagit fasta på de motiv som motionärerna har för sitt förslag när det gäller anslagsuppräkningen. Utskottet har för sin del uttalat att det är önskvärt att en friare anslagsdisposition medges även när det gäller handikappanpassningen av de fria trossamfundens samlingslokaler. Vi har dock, som jag sade, inte kunnat tillmötesgå motionärerna när det gäller uppräkningen av anslaget. Behovet av handikappanpassning får alltså tillgodoses inom de givna ramarna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är riktigt att vi i vår motion begär ett anslagstillskott på 850 000 kr. I motionen argumenteras just för handikappanpassningen, så vart pengarna skall gå behöver man knappast tveka om. Utskottsmajoriteten säger i sin skrivning att det är önskvärt med en friare anslagsdisposition. Därmed skulle man få ökade medel för handikappanpassningen. Men då skall vi komma ihåg att det sker på bekostnad av nyoch ombyggnad av trossamfundens lokaliteter. I det socialdemokratiska krisprogrammet sägs att vi skall arbeta oss ur den ekonomiska krisen, att vi skall skapa bättre förutsättningar och ökad aktivitet inom byggnadssektorn. Det är via ett ökat byggande som vi skall kunna lösa en del av de ekonomiska problem vi har i dag. Därför ligger detta i tiden. Det är en mycket god investering att öka sysselsättningen samtidigt som man ger möjligheter att handikappanpassa en hel del av det äldre beståndet av trossamfundens samlingslokaler. Det är i dag väldigt svårt för äldre människor och handikappade att utnyttja det utbudet.

Herr talman! Inom utskottet rådde faktiskt inga delade meningar när vi diskuterade inställningen till att dessa samlingslokaler skulle göras handikappanpassade. Vad striden gällde var ju om vi skulle tillföra anslaget ytterligare 850 000 kr. Jag vill inte, som Thure Jadestig, göra gällande att 850 000 kr. i det här sammanhanget är helt avgörande för om man kan handikappanpassa de fria trossamfundens samlingslokaler. Hela bidraget är ju ändock över 12 milj.kr. Den summa som enligt motionärerna skulle behövas för detta ändamål är alltså 850 000 kr. Vi anser faktiskt att det går att tillfredsställande uppnå motionens syfte när det gäller handikappanpassningen. Det är därför som vi har stannat vid att ifrågavarande anslag uppräknas till 12150 000 kr. Vi yrkar alltså avslag på förslaget om ytterligare ökning. Vi anser att det med den kraftiga ökning detta bidrag fått under senare tid finns möjligheter — med hänsyn till den skrivning vi nu har gjort från utskottets sida — att tillgodose ganska långt drivna önskemål i den här frågan.
Herr talman! Man skulle kunna få den uppfattningen av vad utskottets värderade ordförande här säger, att de i budgeten föreslagna 12 miljonerna och de ytterligare 850 000 kr. som vi föreslår skulle användas bara till handikappanpassning. Så är ju inte fallet. Det är också samhällets bidrag till nybyggnad och ombyggnad av trossamfundens lokaler. Så pass stor erfarenhet och kunskap har jag i ärendet att jag vet att det är ett mycket begränsat statligt bidrag som man ger till trossamfunden för nybyggnad och ombyggnad. Men det angelägna, vilket jag som motionär har funnit och vilket den socialdemokratiska majoriteten har funnit, är att vidga möjligheten till handikappanpassning av de lokaliteter som redan finns i det äldre beståndet. Går man någon gång då och då på besök i våra kyrkor och samfund, i våra bönhus, ser man att hur de än är byggda är de i alla fall inte lämpliga ur handikappsynpunkt. Därför är det förvånansvärt att den borgerliga majoriteten, när vi i nuvarande läge får möjlighet att stimulera sysselsättningen, inte är beredd att tillstyrka detta belopp.
Herr talman! Jag delar Thure Jadestigs uppfattning om handikappanpassningen av våra kyrkors och trossamfunds samlingslokaler. Det finns säkert mycket att göra för att förbättra situationen på det här området. Att jag så noga har redovisat utskottets inställning i denna fråga beror på att jag i Thure Jadestigs första inlägg tyckte mig förmärka att de som var positiva till upprustningen och handikappanpassningen av kyrkorna och samlingslokalerna var de som hade yrkat på en mindre höjning av anslaget. Vi för vår del har ungefär samma inställning men höll oss på något lägre anslagsnivå. Jag vill påstå att vi inom utskottet är lika positivt inställda till en förbättring av de ifrågavarande samlingslokalerna som Thure Jadestig är. Samtidigt vill jag givetvis betona att jag har den allra största respekt för Thure Jadestigs uppfattning i den här frågan, eftersom han är mycket nära knuten till det som gäller samlingslokaler över huvud taget och mycket väl känner till behovet. Men jag vill tillbakavisa påståendet om att vi inte skulle vara intresserade av att få en förbättring av handikappanpassningen för ifrågavarande lokaler.

Herr talman! I den moderata reservationen till trafikutskottets betänkande nr 12 yrkas avslag på regeringens begäran om 83 milj.kr. till byggande av posthus m.m. Därmed inbesparas detta belopp i statsbudgeten, och i stället tas det där det finns tillgängligt, nämligen i postverkets rörliga medel. I konsekvens med detta yrkande begär vi också i vår reservation att postverket under resten av budgetåret 1981/82 får finansiera posthus m.m. med egna rörelsemedel. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i fråga.

Herr talman! Vi har redan under de båda senaste åren öppnat en del möjligheter för posten att finansiera sina egna byggen, och man får en ökad sådan möjlighet också i år. Att som moderaterna nu föreslår gå in mitt i ett bygge och göra en sådan här förändring, som skulle betyda att man finansierar den ena delen av bygget på ett sätt och den andra delen på ett annat sätt, förefaller emellertid vara ytterst olämpligt, och jag ber för den skull att få yrka bifall till utskottets hemställan.